Fru talman! Ingela Nylund Watz har frågat mig hur jag avser att säkerställa innovationsperspektivet i det nya statliga upphandlingsstödet. Sedan Ingela Nylund Watz ställde sin interpellation den 27 november har regeringen beslutat att förberedelser ska vidtas för överföringen av de uppgifter som rör upphandlingsstöd inklusive innovationsupphandling till Konkurrensverket. I budgetpropositionen för 2014 aviserade regeringen att Konkurrensverket ska få det samlade ansvaret för den statliga stöd och informationsverksamheten om offentlig upphandling inklusive innovationsupphandling, miljöhänsyn och sociala hänsyn. Regeringen gav den 28 november 2013 i uppdrag åt Verket för innovationssystem, Vinnova, och Kammarkollegiet att förbereda överföringen av myndigheternas uppgifter som rör upphandlingsstöd till Konkurrensverket den 1 januari respektive den 1 mars 2014. Konkurrensverket gavs samtidigt i uppdrag att inordna uppgifterna vid dessa tidpunkter. Uppdraget innebär även att Konkurrensverket ska förbereda inordnandet av AB Svenska Miljöstyrningsrådets uppgifter relaterade till upphandlingsstöd. Uppdraget gavs med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar. Sedan den 1 januari i år ansvarar således Konkurrensverket för Vinnovas uppgift att tillhandahålla metod och kompetensstöd för innovationsupphandling. Det viktigaste målet med att samla upphandlingsstödjande uppgifter i en myndighet är att stöd, information och vägledning om offentlig upphandling inklusive innovationsupphandling, miljöhänsyn och sociala hänsyn behöver koncentreras, förbättras och förstärkas. Konkurrensverket har en väl fungerande verksamhet och en mycket bred och hög kompetens vad gäller upphandlingsregelverket, rättspraxis och inte minst vikten av att genomföra upphandlingsprocessens samtliga delar för att åstadkomma en effektiv upphandling. Regeringen har i budgetpropositionen för 2014 aviserat att Konkurrensverket kommer att tillföras ytterligare 35 miljoner kronor från och med 2015 att disponera för att förbättra och förstärka stödet till vägledning och information om offentlig upphandling. Frågan om hur dessa medel ska användas på bästa sätt kommer att beredas i Regeringskansliet under året. Regeringen arbetar sedan tidigare med innovationsupphandling genom uppdrag till både Energimyndigheten, Vinnova och Trafikverket. Det är viktigt att den kunskap som byggts upp inom detta område - innovationsupphandling - på Vinnova omhändertas och utvecklas på Konkurrensverket. Vinnova har i uppdrag att genomföra insatser för att främja innovation i offentlig verksamhet. Det innebär att Vinnova ska samverka med och bistå offentliga aktörer som vill ha stöd i sin behovsinventering eller analys av inom vilka delar i verksamheten det kan finnas behov av innovation. Dessa processer kan leda fram till innovationsupphandling, och det är viktigt att Vinnova och Konkurrensverket har ett bra samarbete. För att främja och skapa goda förutsättningar för detta har Konkurrensverket fått i uppdrag att tillsammans med Vinnova ta fram en handlingsplan för myndigheternas samarbete, med målsättningen att verka för mer innovationsupphandling. Sammantaget visar dessa åtgärder att regeringens satsningar på upphandlingsområdet omhändertar innovationsperspektivet, som på intet sätt kommer att bli underordnat i det nya statliga upphandlingsstödet. Jag kommer noga att följa hur Konkurrensverket hanterar och utvecklar sitt nya uppdrag. Jag hoppas därmed att Ingela Nylund Watz oro är stillad.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Statsrådet nämnde att jag ställde interpellationen den 27 november. Det är en lång tidsutdräkt sedan dess, och jag vill för protokollet upplysa om att jag har accepterat att statsrådet har begärt förlängd svarstid på interpellationen. Vi är alltså på samma fot i den frågan. Vi är också överens om behovet av att använda offentlig upphandling i Sverige på ett mycket mer offensivt sätt än vi hittills har gjort. Vi har nämligen stora samhällsutmaningar framför oss. Att samla kompetensen och de stödjande funktionerna på detta område är vi nog också överens om. Från socialdemokratin har vi under flera år föreslagit att vi ska skapa ett nationellt kompetenscentrum för innovationsupphandling. Företrädare för näringslivet har också bejakat ett mer samlat stöd. Men när regeringen valde Konkurrensverket som huvudansvarig myndighet för samordningen var det nog många som höjde på ögonbrynen. Jag tänker dock inte ha en grälsjuk ton i debatten utan en mer funderande ton. Konkurrensverkets huvudsakliga arbetsuppgift hittills har varit tillsyn över att lagar och regler på upphandlingsområdet efterlevs. Myndigheten har utan tvivel en hög och bred kompetens på detta område. Det nya uppdraget innebär att ansvara för det samlade stödet till dem som vill utveckla arbetet med innovationsupphandling. Jag tror, fru talman, att detta uppdrag löper risk att hamna i skymundan i sammanhanget, det vill säga Konkurrensverkets naturliga tidigare uppdrag. Varför tror jag det? Jo, därför att regeringen uttrycker sig tydligt i sitt uppdrag till Konkurrensverket. Regeringen pekar på den höga kompetensen när det gäller upphandlingsregelverket, rättspraxis och upphandlingsprocessens olika faser. Det gör regeringen samtidigt som den utökar uppdraget till att bli mer stödjande och lärande. Jag tror att den rådande kulturen på myndigheten kommer att spela viss roll för i vilken utsträckning Konkurrensverket kommer att lyckas med sitt uppdrag. Jag tror, fru talman, att alla inser vilken potential det finns för att utveckla nya innovationer genom att använda offentlig upphandling aktivt och mer målinriktat. Men jag är rädd för att den förändring som regeringen genomför - att samordningen lyfts till Konkurrensverket - riskerar att innebära att innovationsupphandlingen som sådan hamnar i skymundan, bakom det stora ansvar som Konkurrensverket har att följa och stödja all offentlig upphandling. I slutet på svaret säger statsrådet att hon noga ska följa hur Konkurrensverket klarar sitt nya uppdrag. Det skulle vara intressant att få reda på vad det är som statsrådet kommer att följa särskilt noggrant i förändringen. Jag skulle också vilja veta mer, eftersom det hänger intimt samman, om vad regeringen har för ambitioner när det handlar om mål för att utveckla innovationsupphandlingen i Sverige. Framför allt skulle jag dock vilja ha ett mer specifikt svar på vad näringsministern noga tänker följa nu när Konkurrensverket har fått detta nya uppdrag.
Fru talman! Jag kan lugna Ingela Nylund Watz med att arbetet med innovationsupphandling har legat högt upp på min agenda de senaste åren, och det kommer det fortsätta att göra. Som näringsminister presenterade jag för drygt ett år sedan vår innovationsstrategi. Den har ett helhetsgrepp som mottogs väl, och innovationsupphandling omnämndes som något särskilt viktigt. Utöver detta har vi under de senaste åren fattat en rad strategiska regeringsbeslut för att komma i gång med praktisk innovationsupphandling. Det har alliansregeringen med tryck ställt sig bakom. Det handlar bland annat om den förkommersiella upphandlingen vad gäller elvägar. Som jag nämnde i interpellationssvaret har Trafikverket tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten fått i uppdrag att jobba med projektet elvägar. Elvägar kan bli Europas största utvecklingsprojekt som drivs i form av en förkommersiell upphandling där huvudsyftet är att minska transportsektorns klimat och miljöpåverkan. Det är alltså ett konkret projekt som jag tror att både oppositionen och alliansregeringen följer med stort intresse. Ett annat konkret exempel där vi har gett Vinnova i uppdrag att jobba med innovationsupphandling är kvicksilverfri analys av avloppsvatten. Det är ett projekt som syftar till att minska läckage från exempelvis vattenledningar, vilket bland annat minskar kemikalieåtgången. Vi fattar konkreta regeringsbeslut om innovationsupphandling på en rad olika områden. Strax före jul presenterade jag regleringsbrev till en rad olika myndigheter, bland andra Statens fastighetsverk, Tillväxtverket, Socialstyrelsen och Sjöfartsverket. Dessa har fått i uppdrag att under 2014 identifiera behov för att sedan kunna gå över till att jobba med innovationsupphandling. Det är den ena delen - att konkret jobba med innovationsupphandling i den offentliga sektorn och i Myndighetssverige. Den andra delen handlar om Konkurrensverket och de regleringsbrev och instruktioner vi har givit. Dessa presenterades före jul och gäller från årsskiftet. Målsättningarna i både instruktionerna och regleringsbreven är bland annat att bidra till upphandlingens strategiska betydelse, att underlätta för små och medelstora företag, att förebygga korruption och jäv, att jobba med långsiktigt hållbar utveckling och - sist men inte minst - att uppmuntra innovationsfrämjande upphandling. I både regleringsbreven och instruktionerna till myndigheterna är det tydligt att de ska prioritera och jobba med detta. Vad gäller Ingela Nylund Watz fråga om att ha samma myndighet för tillsyn och information är detta inte något unikt. Skatteverket är en sådan myndighet och har under många decennier arbetat med såväl tillsyn som information och upplysning. Det är av den anledningen Konkurrensverket har bägge dessa ben. Vad gäller Ingela Nylund Watz andra fråga om hur jag kommer att följa processen är det naturligt att jag följer mina myndigheters arbete. Jag och mina tjänstemän har därför kontakter med myndigheterna på regelbunden basis. I ljuset av det regleringsbrev vi har givit våra myndigheter kommer vi givetvis att övervaka att detta arbete fortsätter.
Fru talman! Jag skulle vilja fördjupa mig lite grann i frågan om Konkurrensverket som myndighet, en oerhört professionell myndighet med mycket hög kompetens just när det handlar om jurisdiktion på området offentlig upphandling och för den delen också annan upphandling. Det är en stark kultur och en stark kompetens som finns på den myndigheten just när det handlar om att utöva tillsyn. Jag skulle vilja citera ur Teknikföretagens remissyttrande över utredningen Innovationsupphandling från 2010, där de beskriver själva innovationsupphandlingens väsen, för att möjligen kunna diskutera det i relation till att regeringen har valt att lägga det här ansvaret på Konkurrensverket. Teknikföretagen säger: "Skillnaden mellan innovationsupphandling och annan offentlig upphandling är mycket stor, då innovationsupphandling inte utgår från samma referensramar som vanlig upphandling. De resurser som går åt till att genomföra innovationsupphandlingar, i jämförelse med normal upphandling, är därför stora och tenderar ofta att underskattas." Vad jag, fru talman, vill visa med detta och resonera med statsrådet om är att den kultur som finns på Konkurrensverket kanske inte är den lämpligaste för att arbeta på det här mer tröga sättet, med det mer breda angreppssätt som Teknikföretagen pekar på att innovationsupphandling kräver. Extrem långsiktighet, breda penseldrag och högre grad av risktagande än i vanliga upphandlingar är exempel på det som skiljer ut innovationsupphandling från annan upphandling. Jag tror att näringsministern någon gång har reflekterat över detta innan man gav uppdraget till Konkurrensverket: Vad är det som näringsministern tänker följa noggrant, som hon säger i sitt svar, nu när uppgiften förs över till Konkurrensverket? Det kan faktiskt vara så att det taktar fel. Arbetet med innovationsupphandling, fru talman, kan till sitt väsen vara helt olik annan typ av upphandling.
Fru talman! Jag kan garantera Ingela Nylund Watz att vi följer processen mycket noggrant. Det handlar om att uppgifter ska samlas, förstärkas och förbättras, men det handlar också om att personal och medarbetare med kunnande ska samlas, förstärkas och förbättras. I det här fallet har Konkurrensverket alldeles nyligen presenterat sin organisation, hur man kommer att arbeta med olika enheter och vilka man har rekryterat som enhetschefer. Man har rekryterat duktiga och kompetenta medarbetare som har tidigare erfarenhet av att exempelvis jobba med miljö och sociala hänsyn från Miljöstyrningsrådet till exempel och som har erfarenhet av att jobba med just innovationsupphandling, och det tror jag är viktigt. Det handlar om att duktiga och kompetenta medarbetare som har haft en annan arbetsplats och en annan arbetsgivare tidigare nu på ett samordnat sätt får en dörr in till upphandlingsstödet. Man får nya kolleger men arbetar med sin expertis även under Konkurrensverkets paraply. Jag håller med Ingela Nylund Watz om att den traditionella upphandling som har funnits och finns i Sverige i dag och som lägger mer fokus på pris än på något annat skiljer sig från innovationsupphandling. Funktionsupphandling har varit ett begrepp som Sverige har använt tidigare, och det är ungefär som innovationsupphandling, det vill säga man efterfrågar en funktion och beskriver en utmaning, och sedan får företagare helt enkelt lämna anbud på hur de ska fixa denna utmaning eller funktion. Det är där den strikta offentliga upphandlingen skiljer sig från innovationsupphandling. Jag skulle önska att innovationsupphandling blev ett mer normalt inslag i den vanliga upphandlingen. Det är väl ett mål som man ska arbeta med, att jobba mer med innovationsupphandling i den vanliga upphandlingen. Det är det jag förespråkar när jag är ute på till exempel innovationsupphandlingskonferenser, att ta in detta perspektiv på lokal och regional nivå när man arbetar med offentlig upphandling. Då tycker jag att det är viktigt att just detta perspektiv finns med i statens samlade stöd vad gäller upphandling, så att vi inte har en särskild fil bara för innovationsupphandling utan att detta är under samma body. Utöver att vi nu samlar detta - och gör det till ett enda stöd för småföretag men framför allt för den offentliga sektorn runt om, för att få stöd vid tillämpning av lagen om offentlig upphandling - förstärker vi medlen. I dag har man medel på ungefär 40 miljoner. Till nästa år kommer medlen nästan att fördubblas - vi lägger till ytterligare 35 miljoner. För en gångs skull får Sverige nu ett samlat kompetensstöd med hög kompetens och duktiga medarbetare som kommer från statliga bolag eller myndigheter och som kommer att leda den nya verksamheten på Konkurrensverket. Samtidigt får de en nästan fördubblad pengapåse för att kunna arbeta med kompetenshöjande insatser och stöd till företag men också till offentliga aktörer som ska arbeta med den lagstiftning och det regelverk som finns. Vi kommer att följa detta precis som vi följer alla andra organisationsförändringar.

Fru talman! Jag tar ministern på orden när det handlar om ambitionen att följa detta mycket noggrant. Sverige har ju inte råd med en tempoförlust på det här området vid en organisationsförändring av den här karaktären. Det handlar de facto om att flytta över stora delar av Vinnovas verksamhet till Konkurrensverket, med två olika kulturer som ska giftas samman, en gemensam myndighetschef som ska vara ansvarig inför regeringen och riksdagen som uppdragsgivare för båda dessa perspektiv med olika typer av upphandlingsverksamhet. Att klara den uppgiften kräver nog sitt. Jag hoppas verkligen att ministern på fullt allvar avser att följa detta noga, för en tempoförlust i arbetet har vi absolut inte råd med. Många andra länder har kommit betydligt längre. Vi ligger i bakkant. Det skulle vara klädsamt om ministern ville erkänna det, att flera länder i Europa, inte minst Norge, har kommit betydligt längre när det handlar om att strama upp, tajta till och effektivisera arbetet med innovationsupphandling än vi har gjort. Jag ska faktiskt ge en politisk känga i den här debatten. Jag tror att ett av skälen till att vi har hamnat efter - det får näringsministern gärna reflektera över - är att vi inte har arbetat med eller antagit en ordentlig nationell strategi för innovationsupphandling och att den har för låg status i Regeringskansliet, om ministern ursäktar. Jag tror att det är andra delar av Regeringskansliet som har ett betydligt större inflytande över innovationsarbetet än näringsministern - dess värre.
Fru talman! Ingela Nylund Watz står här i kammaren och kallar detta en tempoförlust. Jag nickade då. Med tanke på det arbete som Socialdemokraterna bedrev under sin tid vid makten fram till 2006 kan vi verkligen snacka om tempoförlust. Sedan 2006 har vi gjort en rad olika insatser för att stärka svenskt närings och innovationsklimat. Vi är etta i EU på innovation. Vi har förstärkt medlen till innovation med miljarder sedan alliansregeringen kom till makten. Det är långt mycket mer än vad Socialdemokraterna gjorde i sina forsknings och innovationspropositioner. Vi presenterade också en nationell innovationsstrategi förra året, i en process under flera år där aktörer runt om i landet var med. 1 400 personer har varit med och tagit fram den nationella innovationsstrategin, som är klubbad av regeringens alla statsråd, inklusive statsministern. Jag känner stor tillförsikt med vad regeringen gör för entreprenörskap, innovation och företagande i det här landet vad gäller kostnadssänkningar och regelförenklingar men också vad vi har gjort den senaste tiden i fråga om just specifika innovationsinsatser, till exempel nya forskningsinstitut i interpellantens egen hemstad Södertälje. I morgon kommer jag att inviga Volvo-Geelys nya forskningsanläggning i Sverige. De kunde ha valt att lägga den i Storbritannien eller i Kina. Men de väljer Sverige på grund av gynnsamt innovationsklimat. Det vi behöver jobba än mer på är innovationsupphandling. Sedan den här regeringen kom till makten har vi pekat ut att myndigheter ska jobba mer konkret med innovationsupphandling. Vi har lagt ut projekt, så att vi ser sådant som elvägar, för att ta ett konkret exempel. Dessutom har vi nu äntligen fått ett samlat stöd för upphandling, där vi nästan fördubblar medlen. Vi har gjort en hel del. Men jag är inte nöjd. Vi måste göra än mer på grund av den tempoförlust för tio år sedan som Socialdemokraterna stod för.